Herr talman! Herr Axel Andersson citerade vad jag hade sagt om forskningsråden. Han uppfattade det så som om jag ansåg dem vara »sällskap för inbördes beundran». Jag uttryckte mig ungefär på samma sätt som statsrådet, men i motsats till honom namngav jag inte vederbörande — det gällde alltså en forskare, som är nästan lika känd som den som statsrådet citerade här. Han har också uttryckt det offentligt. Jag är själv inte ledamot av något forskningsråd och kan alltså inte tala om vad som händer och sker inom forskningsråden, utan jag har citerat. Vad jag har sagt är att det inte bara angår forskarna hur forskningsmedlen fördelas, utan att det är en fråga i lika hög grad för politikerna att engagera sig för. Där kommer in näringspolitiska och samhällspolitiska synpunkter och inte enbart de rent vetenskapliga forskningskriterierna. Jag sade nämligen i mitt allra första inlägg att en väsentlig förutsättning — kanske den mest avgörande — för att forsk ningen skall betraktas såsom en pådrivande kraft i samhället är att forskningsresultaten kan överföras i praktisk tillämpning. Det är, ärade kammarledamöter, politikernas uppgift att bevaka den sidan av saken. Jag har kommit till den bestämda uppfattningen efter att ha sysslat några år med de forskningspolitiska frågorna, så mycket nu en enskild ledamot av riksdagen kan göra det. Jag vill så ta upp en fråga som jag ställt två gånger till statsrådet men som jag inte fått något svar på, kanske beroende på svårigheterna att svara på den: Vilka principiella linjer skall forskningsråden följa? Skall de, som jag utläser ur statsverkspropositionen, stödja den etablerade forskningen, eller skall de stödja »spjutspetsarna» inom ny, avancerad forskning?

Man kan naturligtvis över huvud taget diskutera, om vi i ett dynamiskt samhälle kan generellt satsa på livstidstjänster inom ett så avancerat område som forskning. Det är otroligt känsliga frågor för en politiker, men jag tycker i varje fall att det är berättigat att ställa frågan. Det fel som jag har sett i regeringens forskningspolitik är ovilja, oförmåga eller rädsla — jag vet inte vad jag skall rubricera det som — att tala ur skägget, att våga ta ståndpunkt i dessa frågor, att analysera dem och uttrycka en bestämd mening. Jag ställer kanske stora krav på departementschefen, jag medger det, eftersom jag själv inte kan ta ställning. Skillnaden mellan ett oppositionsparti och ett regeringsparti är emellertid att regeringspartiet har utredningsapparaten till sitt förfogande och kan göra analyser på ett sätt som icke står ett oppositionsparti till buds. Otvivelaktigt måste vi analysera dessa saker. Låt oss säga att en person som är mycket framstående forskare utnämnes till professor vid 35 å 40 års ålder. Är det sannolikt att han kommer att vara en lika framstående forskare när han blir 65 år? Svaret, ärade kammarledamöter, kan ni kanske ge själva. Å andra sidan får man inte bortse från trygghetssynpunkter som otvivelaktigt måste ligga inom ramen även för forskningspolitiken. Denna avvägning är nödvändig att göra. Vi gör den inte i dag, men jag tror att det är nödvändigt att analysera dessa saker, så att vi får ta ställning så småningom.

Herr talman!

Jag har nämligen inte kunnat undgå att med en viss förvåning lyssna till de, jag skulle vilja säga, mindre progressiva inslag som har kommit till uttryck i denna debatt, en debatt om forskningsanslagen som har rört sig om en miljon kronor mer eller mindre — ett litet belopp i de stora sammanhangen.

Det föreföll mig emellertid nu som om statsrådet Edenman i någon mån har slagit till reträtt i sin dynamiska syn. Särskilt tyckte jag att det var underligt att han när han talade om de personliga forskarbefattningarna drog fram sådana saker som sociala trygghetsaspekter. Det tycker jag är småfuttigheter i dessa sammanhang. Jag hade också svårt att följa med min värderade partivän herr Wallmark när han talade om vissa svaghetssymptom, om bristande saklighet och då han anförde vissa kritiska synpunkter mot forskningsråden. Närmast föregående gång jag var åhörare till en debatt om forskning var helt nyligen i Europarådet. Där konstaterade man det växande politiska intresset i alla länder för forskning, och där bakom låg ju en allmän insikt om forskningens betydelse för en fortsatt hög ekonomiskt tillväxttakt och för välståndsutvecklingen. Det talades också om det teknologiska gapet mellan Europa och USA. Det är kanske inte så enkelt att mäta detta teknologiska gap. Man kan dock numera någorlunda mäta den forskningspotential som finns i olika länder. I det avseendet är det uppenbart att vi ligger betydligt efter, särskilt USA och Sovjet unionen men även en del västeuropeiska länder. Jag menar därför att vi måste se denna fråga ur mycket större perspektiv. Det är med anledning därav som jag inte har kunnat underlåta att ta till orda.

Herr talman! Med anledning av min ärade vän herr Jacobssons inlägg är jag kanske nödsakad att för tredje gången påminna om att jag inte har sagt att det finns bristande saklighet i forskningsråden utan att jag har citerat en forskare på den punkten. Herr Jacobsson tog också upp frågan om det teknologiska gapet mellan USA och Europa. Beträffande den saken är det emellertid inte så enkelt som OECD har sagt i sina rapporter. Min personliga uppfattning är, och den delas av en ganska betydande grupp som har analyserat denna fråga inom landet, att detta är ett felaktigt sätt att se på dessa problem. När man gör jämförelser mellan USA och Sovjet å ena sidan och Sverige å andra sidan är det inte så enkelt att vi bara kan mäta forskningsinsatsen i procent av bruttonationalprodukten. Det har framhållits i ofantligt många sammanhang — och även jag vill påminna om detta — att 70—80 procent av USA:s forskning är militäroch rymdforskning. Det är ostridigt att det finns en s.k. spin off, som näringslivet kan dra nytta av, men det är en oerhört dyr forskning från näringslivssynpunkt. Vi har i princip ingen anledning att gå denna väg utan kan bedriva vår forskning mera direkt. Diskussionen om det teknologiska gapet, vilken uppstått med anledning av den aktuella OECD-rapporten, tror jag behöver fördjupas och förbättras. Då skall vi finna att vi inte ligger så illa till i jämförelse med USA. Granskar man vidare Sovjets femårsplan skall man finna, att det med skärpa i denna har uttalats att det definitiva avstånd som föreligger mellan forskning å ena sidan och produktion å andra sidan i Sovjet måste minskas, eftersom man inte får någon praktisk nytta av de betydande summor som läggs ned på forskningen i Sovjet. Jag menar alltså att frågorna inte är fullt så enkla att man bara kan mäta forskningens andel i procent av bruttonationalprodukten. Därmed har jag inte sagt — och det vill jag betona — att dess andel av vår bruttonationalprodukt inte bör höjas, men jämförelsen är något missvisande.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det inte finns någon möjlighet att göra en exakt jämförelse mellan forskningsutgifterna i olika länder och dessas andel i bruttonationalprodukten. Men man har faktiskt kommit relativt långt på detta område. Jag har av särskilda skäl haft anledning att under den allra senaste tiden något studera dessa frågor, bl.a. genom att jag i Europarådets rådgivande församling kommit i beröring med problemen. Jag kan nämna att det i den s.k. Freeman-Young-rapporten, som utgavs 1962, har gjorts en komparativ studie över forskningsoch utvecklingssträvandena i förutom Västeuropa även USA och Sovjetunionen. Denna studie var baserad på ganska noggranna värderingar, baserade på absoluta siffror för de olika ländernas forskningsutgifter konverterade i dollar och med en serie av korrektiv, såsom hänsynstagande till antalet forskare, löner, valutans köpkraft m.m. Även om siffrorna är osäkra har man såvitt jag kan förstå genom denna rapport fått en ganska god bild av förhållandena. Sedermera har studierna utvidgats och förts fram till 1963—1964 genom arbetet i samband med det s.k. International Statistic Year, som omfattade även de nordiska länderna. Jag skall inte fördjupa mig i dessa siffror, men ganska signifikativt är att USA:s intäkter från patentoch licensavgifter från Europa är fem gånger så stora som USA:s utgifter för samma ändamål. Detta visar att det föreligger ett ganska betydande teknologiskt gap mellan Europa och USA. Jag föreställer mig att gapet beträffande Sverige är ungefär lika stort som för det övriga Västeuropa. Jag kanske skulle tillägga att det också har diskuterats om det är fråga om ett faktiskt teknologiskt gap eller om någonting annat. Det har anförts att det kanske är fråga om en industriell disparitet, ett spörsmål som gäller bristande jämvikt i fråga om ledarskap och pengar. I USA har man i god tid satsat oerhört mycket pengar på forskningen. Vi har kommit efteråt, långt efter när det gäller satsningen. Jag hoppas ait vi i fortsättningen kommer att satsa vida mer på forskningen, för att vi över huvud taget skall kunna hävda oss på världsmarknaden. Det är en av framtidens stora frågor såsom jag ser det.

Herr talman! Av statsverkspropositionen kan man inhämta att examinationsmöjligheterna inom förskoleseminarierna på några få år har ökat från 300 till omkring 1100 lärare per år. Man kan naturligtvis tycka att det är en mycket betydande ökning. Kanske skulle man rent av kunna säga sig att det är en så betydande ökning att man kan fråga om seminarierna har kunnat svälja så många nya elever. Med detta skulle måhända ärendet ha fått lov att passera tämligen oanmärkt. Men nu har departementschefen i statsverkspropositionen uttalat sig ungefär på det sättet att man med en utbildningskapacitet på 1100 förskollärare om året torde fylla upp det behov som föreligger. Vi har lärt oss vad det lilla ordet »torde» betyder när det används i seriöst tryck. Det betyder i stort sett att argumentationen är tämligen ihålig. Själv har jag en gång i tiden som ung jurist fått lära mig, att när en advokat använder ordet »torde», då vet han själv att han ljuger medan han försöker få motparten att tro att han talar sanning. Jag vill inte gå riktigt så långt när det gäller vad som står i departementschefsuttalandet, men det lockade mig ändå att gå till den verklighet som finns bakom de siffror som redovisas i statsverkspropositionen.

För närvarande har vi ju ungefär hälften.

Jag delar helt — det gör väl herr Blomquist också eftersom han är med om den motion som vi avgivit — den synpunkt som herr Thorsten Larsson tidigare i dag gjort sig till tolk för när han talat om förskoleväsendets stora betydelse. Nu skall jag inte av det förhållandet att herr Thorsten Larsson och hans meningsfränder förmodligen skulle kunna antas vara sympatiskt inställda till förslaget att öka utbildningskapaciteten vid förskolorna frestas att ställa ett yrkande om bifall till motionen. Jag tillåter mig nämligen att tolka vad som står i statsutskottets utlåtande på denna punkt på det sättet att man även inom uskottet delar uppfattningen att det skulle ha varit önskvärt att redan nu öka utbildningskapaciteten för att de kommunala huvudmännen skall kunna fullfölja sina ambitioner. Jag förmodar att det är en riktig tolkning att statsutskottet är positivt i denna fråga men att vårt förslag denna gång har fallit av rent ekonomiska orsaker. Detta gör att jag som sagt inte ställer något yrkande. Men jag hoppas att ecklesiastikministern i den kommande statsverkspropositionen skall ha tagit del av denna positiva . tolkning och att det framlägges ett förslag som gör det möjligt för kommunerna att fullfölja denna betydelsefulla servicefunktion, som man så gärna vill bygga ut.

Herr talman! Herr Sundin som skulle ha svarat för detta ärende har blivit förhindrad, och jag skall därför i stället säga några ord. Jag vill först erinra om att i det första tryck som delades ut stod herr Sundin antecknad som reservant både under reservation 1 och reservation 2, vilket är felaktigt och har rättats till i ett senare utdelat tryck. Herr Sundin skall nämligen endast stå som reservant under reservation 2. Det ärende som bevillningsutskottets betänkande avser gäller frågan om avdrag vid beskattningen för periodiskt understöd till studerande. Det föranleds av motioner dels från centerpartiet, dels från folkpartiet. Syftemålet i motionerna är i princip detsamma. Man anser det vara rättvist, att understöd som ges till studerande också bör vara avdragsgillt vid beskatiningen. Studiestödet är den enda kategori understöd för vilket avdrag inte får göras i vårt beskattningssystem. En skattskyldig kan med rätt till avdrag vid taxeringen lämna periodiskt understöd till barn, som försörjer sig självt, under förutsättning att det inte längre tillhör föräldrarnas hushåll. Avdragsrätten gäller även för understöd till barn som inte arbetar. Men bedriver barnet studier, upphör avdragsrätten. Utskottet har i sin skrivning framhållit, att denna fråga inte längre är lika aktuell som tidigare på grund av 1964 års studiesociala reform. Utskottet talar om de avsevärda lättnader för de studerande som reformen åstadkommit och menar, att studiehjälpsreglementet är generöst. Detta kan man dock ha olika uppfattningar om. Även om studiereformen innebär väsentliga förbättringar, kvarstår ändå stora ekonomiska problem för många studerande som saknar medel eller vilkas föräldrar inte har tillgångar. Studieoch levnadskostnaderna har också i viss mån urholkat studiehjälpsreformen. Det finns därför goda skäl som talar för att i den mån föräldrar eller andra bidrar till kostnaderna för ungdomars studier bör de erhålla ett rimligt skatteavdrag. Det föreligger nu två reservationer, skillnaden mellan de båda är inte stor, om man läser utskottsutlåtandet. Centerreservationen av herr Sundin m.fl. bygger emellertid på uttalandet, i motionen II: 235, att avdragsreglerna skall få en sådan utformning, att olika inkomstgrupper ges samma möjligheter att lämna studiestöd. Man föreslår således att skatteförmån på grund av ett understöd skall kunna ges genom direkt avdrag på den slutliga skatten. I reservationen nr 1 anser man att avdraget skall göras under allmänna avdrag, varvid högre inkomsttagare får en större skatteförmån än lägre inkomsttagare. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 2. Skulle denna reservation förlora gentemot reservation nr 1, avser jag att stödja den senare i huvudvoteringen.

Herr talman! Herr Johan Olsson har så utförligt motiverat de reservationer som finns att det inte är mycket att tillägga. Det är riktigt att de båda reservationerna i princip rör samma sak. Den egentliga skillnaden ligger däri, att man vill lösa avdragsfrågan på olika sätt. Reservation 1 gör det på det vanliga sättet, nämligen genom att föreslå att avdrag får göras på deklarationen, under det att reservation 2 går ut på att man skall få dra av den summa man lagt ut eller en del därav på själva skatten. Denna fråga har varit uppe till behandling så många gånger tidigare att jag anser det onödigt att nu företa några vidlyftiga utredningar. Frågeställningarna är kända sedan tidigare.

Studierna är med andra ord en investering med ett resultat, som samhället får tillbaka i rikt mått i det stora flertalet fall. Det är därför som vi inte kan förstå att denna avdragsform inte tillåtes. Reservationen nr 1 innehåller vidare förslag om utredning och förslag angående studiekostnadernas behandling i skattehänseende över huvud taget. Även det är en fråga som tidigare har behandlats, och inte heller här skall jag bli långrandig. Jag vill bara notera, att reservanterna icke kan dela den uppfattning som ofta framföres, att frågan om avdrag för studiekostnader i form av periodiskt understöd till studerande skulle genom tillkomsten av studiehjälpsreglementet och studiemedelsförordningen ha kommit i ett väsentligt annat läge. Det har den nämligen inte gjort.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

Herr talman! Jag kan instämma helt i vad herr Lundström har sagt i anslutning till detta betänkande. Därutöver skulle jag vilja säga några ord om den studiemedelsreform som vi fick för ett par år sedan. Det förhåller sig på det sättet, att den universitetsstuderande ungdomen kan få studiemedel upp till 7 700 kronor per läsår, varav 1750 kronor inte behöver betalas tillbaka. Det finns emellertid en spärr när dessa pengar skall betalas ut. Om dessa ungdomar har en inkomst som uppgår till mer än 4 000 kronor per år reduceras studiemedlen i viss omfattning. Det är den ena saken. Den gränsen tycker jag bör justeras uppåt, ty det är väl bara att hälsa med tillfredsställelse om dessa ungdomar under sommarledigheten och annan ledighet kan utföra ett visst arbete så att de får en inkomst. Den andra saken jag vill nämna är att studiegången blir allt hårdare. Det kan komma att innebära, vilket det i praktiken redan visat sig göra, att en hel del universitetsstuderande ungdomar inte hinner med att ta betygen så fort som de borde. Det kan resultera i att de kanske nästa termin eller nästa år mister studiemedelsbidragen. Inför en sådan situation anser vi att det är viktigt att vi får den reform som vi föreslår i reservation nr 1, alltså avdragsrätt vid beskattningen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Detta är inget nytt ärende, utan det har diskuterats i kamrarna tidigare. Så sent som 1966 avvisade båda kamrarna liknande motioner. Utskottet citerar sig självt och har också citerats av företrädare för reservationerna. Det enda nya är att utskottet i år gör ett påpekande om den summa på 4093 miljoner kronor som studiemedelsanslaget är uppräknat till i 1967/68 års budget. När jag lyssnade på talesmännen för reservationerna fäste jag mig framför allt vid vad herr Johan Olsson yttrade. Han påstod att den föreslagna avdragsrätten skulle vara ett sätt att hjälpa dem som själva saknar studiemedel eller vilkas föräldrar har det ekonomiskt besvärligt. Men en reform av denna typ verkar inte på det sättet. Den hjälper i första hand dem som har möjligheter att ge sina barn ett stöd utöver vad de kan få i form av studiemedel. Slutsatsen av herr Olssons anförande borde ha blivit någonting som jag skulle ha anslutit mig till, nämligen att vi i stället för att medge skatteavdrag bör öka på bidragen. I så fall är jag helt överens med de föregående talarna. Då utskottet skriver att bidragen nu är generösa, så är det riktigt jämfört med vad som utgått tidigare. Ser man till de faktiska kostnaderna och vad man vill nå med studiebidragen, så tror jag dock inte att de ter sig så generösa. Om riksdagen nu skall välja mellan att antingen ge ett bidrag som skall komma alla till del i lika mån, eller preferenser i form av skatteavdrag som utfaller olika eller som framför allt kanske bara kommer de minst behövande till del, så borde väl riksdagen ändå gå på bidragslinjen. Det är ytterligare en punkt, där jag ansluter mig till reservanterna, nämligen att det är orimligt — jag vill minnas att herr Lundström uttryckte det så — att när någon går som dagdrivare och lätting skall man kunna bevilja ett avdrag för periodiskt understöd. Det tycker jag också är orimligt. Skall det ske en reform på denna punkt, skall man inte göra en orimlig förmån vidare. Låt oss i stället avskaffa orimliga bidrag och skatteförmåner. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kommunernas investeringsbehov och därav följande lånebehov var föremål för ingående behandling vid fjolårets riksdag, varför jag skall fatta mig mycket kort. Vi minns att anledningen till den debatten var motionerna angående en utredning av de expanderande tätorternas investeringsbehov. Riksdagens beslut innebar en skrivelse till Kungl. Maj:t om utredning angående alla ex panderande kommuners investeringsbehov. I debatten framhölls att kommuner av olika slag — även glesbygdskommuner — kunde ha både investeringsbehov och svårigheter med sin upplåning. Under debatten ställdes också ett yrkande i den riktningen att man borde göra en utredning omfattande hela komplexet. Yrkandet samlade ett ganska betydande röstetal. När regeringen nu inte har utfärdat direktiv, borde motionen nr 548 i andra kammaren från centerpartiet vinna riksdagens bifall. Jag har svårt att förstå, hur man skall kunna göra denna utredning och dela upp kommunerna i olika angelägenhetsgrader. Därför får man väl hoppas att utredningen, när direktiven har givits och utredningen har blivit tillsatt, kommer att omfatta i huvudsak de propåer som framgår av denna motion. Bankoutskottet har inte ansett sig kunna yrka bifall till motionen. Därför har jag jämte herr Börjesson i Glömminge i reservation hävdat, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om skyndsam utredning av kommunernas investeringsbehov samt hur därvid uppkommande lånebehov skall kunna tillgodoses. Jag vill, herr talman, med deita korta anförande yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det finns kanske ingen anledning att förlänga debatten i denna sena aftonstund, ty vi hade ju en ganska omfattande debatt i fjol i den här frågan. Med hänsyn till den glidning som har skett i fråga om reservanternas ställningstagande anser jag emellertid att det ändå finns skäl att säga några ord. Förra året förelåg motioner om att det borde göras en speciell belysning av i första hand storstadsregionernas kreditbehov. Under utskottsbehandling en utvidgades ärendet till att omfatta de expanderande orternas kreditbehov. Det hade lämnats instämmande remisssvar av Svenska stadsförbundet, Stor Stockholms = planeringsnämnd, <:Stor Göteborgs samarbetskommitté och Sydvästra Skånes kommunalförbund. Vidare förelåg en klar majoritet till förmån för motionärernas syften inom Svenska kommunförbundet. Svenska sparbanksföreningen hade ingen erinran mot att en sådan utredning gjordes. Det är mycket intressant att se hur avsevärt reservationernas innebörd har skiftat under den korta tid som förflutit sedan dess. Det är bara fyra månader sedan riksdagen beslöt att hos Kungl. Maj:t hemställa om utredning. Centerpartiet, som motionerar i år, hamnade då på den rena Högerlinjen, vilken innebar ett klart avstyrkande av motionärernas funderingar. I den reservation som alltså avgavs för några månader sedan av centerpartister och högermän tillsammans hette det bl.a.: » Utmärkande för utvecklingen hittills under 1960-talet har varit den snabba ökningen av bostadsoch kommuninvesteringarna, medan utvecklingen på andra områden gått i långsammare takt. För att vår internationella konkurrenskraft skall kunna bibehållas och ökas är det nu framför allt angeläget att bereda utrymme för en snabb tillväxt i industriinvesteringarna, ett utrymme som inte kan beredas utan att expansionstakten i de offentliga investeringarna och bostadsbyggandet dämpas. Som =: långtidsutredningen «redovisat kommer denna knapphet på kapital och reala produktionsfaktorer att fortsätta att göra sig gällande. En prioritering av en så betydande del av kreditmarknaden som den vilken kommunerna i storstadsområdena gör anspråk på skulle enligt utskottets mening leda till en olycklig snedvridning av samhällsekonomien.» Mot denna bakgrund avstyrkte reservanterna de socialdemokratiska motionärernas begäran om utredning. Centerpartister och högermän intog alltså då en klart negativ ståndpunkt. Saken beskrevs på det sättet att det slöts en ganska ohelig allians vid utskottsbehandlingen mellan socialdemokrater och folkpartister, en enstaka företeelse som gällde just den här frågan. Centerpartiets talesman här i kammaren herr Nils Th. Larsson underströk i sitt anförande den 16 november i fjol att en utveckling av näringslivet är en förutsättning för en expansiv politik inom kommunerna. Det var den markering han ville göra för en anslutning till högerns avsiyrkandelinje. Vad som sedan skett är att centerns partiledare Gunnar Hedlund har korrigerat sina partivänner genom att signera motionen nr 542 i andra kammaren, där han ju vill att denna utredning skall omfatta alla Sveriges kommuner. Det kan inte uppfattas på annat sätt än som en bakläxa till centerpartiets företrädare i utskottet, när man jämför med utformningen av den motion som vi haft att ta ställning till i år. Det har också medfört att centerpartisterna i utskottet nu tycks ha ändrat mening. I reservationen sägs att man delar motionärernas uppfattning att kreditförsörjningen inte bara är ett problem för de expanderande kommunerna — man vill vara med så där i största allmänhet. Och det heter längre fram i reservationen: »Det stora investeringsbehov, som samlats hos kommunerna, är i huvudsak en följd av de ökade uppgifter som statsmakterna ålagt kommunerna i olika avseenden, t.ex. skolutbyggnaden. Det är därför angeläget att frågan om krediterna löses på lika villkor för alla kommuner, såväl de kommuner vilka är stillastående i fråga om befolkningstal och ekonomiskt underlag som de kommuner som ligger i en expanderande region.» Ja, ärade kammarledamöter, man märker tydligt att reservanternas argumentation helt har förändrats på denna korta tid. Jag skall inte förlänga debatten yt terligare utan hänvisar till vad utskottsmajoriteten framhåller nämligen att frågan diskuterades ordentligt i fjol, att vi har i år haft en mycket ingående utskottsbehandling och att riksdagen begärt en utredning om de expanderande kommunernas behov vilket vi betraktar som ett speciellt problem under senare år. Utskottet har sig även bekant att man för närvarande håller på att i Kungl. Maj:ts kansli förbereda direktiv för en sådan utredning. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Min blanka reservation vid detta utlåtande står för en önskan att även i detta sammanhang få framhålla att det är mycket angeläget att frågan om ändrad ordning för skatteavräkning mellan stat och kommun snarast prövas. Riksdagen har tidigare — det var år 1964 — hemställt om en översyn av beräkningsgrunderna för utbetalning av skatteförskott till kommunerna. Kommunernas kreditproblem kan inte tas upp till närmare behandling utan att också denna skatteavräkning blir närmare granskad. Frågans storleksordning framgår av att den fond genom vilken dessa skatteutbetalningar regleras uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor för det senaste budgetåret. Kommunerna hade alltså en fordran på detta belopp. Genom eftersläpningen i utbetalningarna åsamkas kommunerna såväl en ränteförlust som en inflationsförlust. Denna förlust har för åren 1964 och 1965 uppskattats till cirka 400 miljoner kronor. Jag tror att vi alla är ense om att det är nödvändigt med en ändrad ordning i detta avseende, och jag hoppas att i den utredning och i de direktiv som herr Palm sade skulle komma den här frågan finns med.

Herr talman! I detta ärende föreligger tydligen inga delade meningar inom bankoutskottet. Inga reservationer har avgivits. Jag tycker dock att utskottets motiv för att avstyrka de behandlade motionerna kan ifrågasättas. Utskottet hänvisar till att motionärernas förslag är oförenligt med grundlagen. I utskottsutlåtandet heter det nämligen: »Riksdagen är grundlagsenligt förhindrad att på sätt motionärerna föreslagit» o.s.v. Utskottet torde därvid stödja sig på regeringsformens § 90, där det som bekant stadgas att riksdagen inte får ifrågasätta ett regeringsbeslut. I detta fall är det emellertid inte fråga om ett fattat beslut, utan det gäller endast att diskutera ett ärende som Kungl. Maj:t ännu inte tagit ställning till. Detta ärende är dessutom av en särskild natur och berör i hög grad riksdagen. Regeringsformens § 90 var ursprungligen avsedd att motverka de förhållanden som var rådande under frihetstidens Sverige. Man ville förhindra en inblandning av riksdagen i regeringens och förvaltningsmyndigheternas verksamhet på det ingripande och störande sätt som tidigare hade varit fallet. Genom parlamentarismens införande blev läget ett annat. Dualismen mellan regering och riksdag har upphört, och förutsättningarna är nu annorlunda än 1809. Interpellationer och enkla frågor beträffande Kungl. Maj:ts beslut har ofta en granskande och prövande karaktär och överensstämmer därmed inte med regeringsformens § 90. Man kan slutligen i kommentarerna till denna paragraf läsa att paragrafen mindre är instiftad av politiska skäl än med anledning av erfarenheter från frihetstiden. Eftersom meningarna om tolkningen kan vara delade inger det vissa betänkligheter att bankoutskottet i sina motiv för avstyrkandet kategoriskt uttalar att »riksdagen är grundlagsenligt förhindrad» att handla på sätt motionärerna föreslagit. Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande, men jag tycker ändå att jag borde framföra dessa synpunkter på den enhälliga hemställan till riksdagen

Herr talman! Vid behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 10 före middagspausen avslog riksdagen ett motionsoch reservationsledes framfört yrkande om skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om ett sparlotteri genom Svenska penninglotteriet för idrottens främjande. För min del var jag reservant i detta ärende. Det bankoutskottsärende som vi nu behandlar gäller en analog fråga. Såsom herr Höbinette just har omtalat har han och några motionärer yrkat på en skrivelse från riksdagen till Kungl. Maj:t med hemställan att Kungl. Maj:t måtte lämna Svenska sparbanksföreningen tillstånd att anordna ett sparlotteri. Bankoutskottet har avstyrkt motionerna, och jag har medverkat till detta beslut. I sak anser jag nämligen att ränta på pengar inte skall göras till föremål för spel och dobbel. Vi lottar inte ut våra löner vare sig helt eller delvis, i varje fall inte med det allmännas medverkan. Herr Häbinettes inlägg ävensom motiveringen för bankoutskottets avstyrkande är det som uppkallat mig att göra detta inlägg. Det heter i avstyrkandet att riksdagen är grundlagsenligt förhindrad att på sätt motionärerna föreslagit »ge Kungl. Maj:t anvisningar» om vilket beslut som bör fattas. Den bestämmelse i grundlagen som ligger bakom uttalandet om grundlagsenligheten i en skrivelse med avsedd hemställan finns i § 90 regeringsformen. Däri sägs att under riksdagens, kamrarnas och utskottens överläggning och prövning inte må i annat fall eller på annat sätt än grundlagarna föreskriver komma frågor om bl.a. regeringsoch domarmaktens beslut, resolutioner och utslag. I det här fallet är det inte fråga om ändring av redan fattat beslut, utan en hemställan om fattande av beslut i viss riktning, där Kungi. Maj:t fäster det avseende Kungl. Maj:t vill vid riksdagens uttalade önskningar. Kungl. Maj:t är givetvis inte kränkt på något sätt i sin styrelse av ett önskemål från riksdagen. För min del har jag svårt att godta bankoutskottets grundlagstolkning, och jag borde kanske ha avgivit en skriftligt motiverad reservation däremot. Det är emellertid, som kammarens ledamöter vet, svårt med grundlagstolkningar, och jag har därför ansett mig oförhindrad att i stället här i kammaren anföra mina betänkligheter mot motiveringen. Jag anser mig också kunna säga så mycket som att jag även i utskottet framfört dessa betänkligheter och menat att man kunde ha funnit en annan motivering för ett avstyrkande av motionen. När statsutskottet inte ansett sig förhindrat att behandla en hemställan om att genom penninglotteriet anordna ett sparlotteri, när reservation avgivits samt kammaren öÖöverlagt och beslutat, har uppenbarligen varken statsutskottet eller kammaren ansett ärendet grundlagsvidrigt. Varför det då skulle vara stridande mot grundlagen i bankoutskottsfallet är icke övertygande ådagalagt. Och nog verkar det på mig inkonsekvent av riksdagen att fatta två beslut rörande sparlotterier. Visserligen avslår man bägge, men i det ena fallet anför man sakmotiv utan att åberopa regeringsformen, medan man i det andra fallet åberopar regeringsformen. Om riksdagens beslut varit beroende av att ett yrkande om bifall till motionerna ställts av en utskottsminoritet, hade skäl förelegat för mig att påyrka återremiss, men när det som nu endast gäller motiveringen, har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag ber om tillgift för att jag här griper ordet och upptar kammarens tid med en fråga som i varje fall enligt bankoutskottets mening inte tillhör dem som det finns anledning ta så allvarligt på, nämligen vårt motionsyrkande om en utredning angående eventuellt inrättande av barservering i riksdagsrestaurangen. Jag ber om ursäkt om jag har den uppfattningen att bankoutskottet har behandlat dessa motioner synnerligen styvmoderligt. Frågan om riksdagens arbetsformer och vårt sätt att så långt möjligt på ett både seriöst och rationellt sätt fylla vår funktion här i huset har ju på senare tid varit föremål för ganska stor uppmärksamhet. Inte minst har våra massmedia, ibland med berättigande och ibland i oträngt mål, kritiserat vårt sätt att sköta vårt jobb här i huset. Man har understundom till och med framställt oss riksdagsledamöter som ett slags ansvarslösa för att inte säga arbetsskygga individer som älskar att uppehålla sig på alla möjliga platser där vi inte skall vara i stället för i kamrarnas plenisalar där vi rätteligen bör finnas när plena pågår. Nu är det så att vi tvingas att uppehålla oss i riksdagsrestaurangen i större utsträckning än vad som skulle vara nödvändigt, detta på grund av de förhållanden som råder där för närvarande. Vi har väl senast i dag fått bevis på att förhållandena där nere inte är tillfredsställande, särskilt då besökare utifrån gästar riksdagshuset och äter lunch i vår matsal. Man kan säga som så att man borde vara mera restriktiv då det gäller att servera utifrån kom mande personer i restaurangen och i stället i större utsträckning i första hand borde se till att riksdagens ledamöter och dess personal blir serverade. Men vi vill inte heller vara oartiga mot våra gäster, och det skulle verkligen vara att försumma riksdagens anseende om vi mötte vår gäster med kalla handen i detta avseende och förvägrade dem att äta sin lunch tillsammans med OSS. Vi motionärer har i syfte att underlätta och rationalisera vårt arbete och kanske vårt ätande och även för att i viss mån avlasta restaurangen en pressande och för många kanske stressande arbetsbörda föreslagit att man skulle utreda frågan om införande av barservering i restaurangen vid sidan om den ordinarie serveringen. Detta förslag har inte alls vunnit nåd hos bankoutskottet, utan man har dragit upp en mängd svårigheter som argument mot det, och man pekar på en rad nackdelar som skulle uppstå om det nuvarande systemet skulle ändras. Ja, man polemiserar mot förslaget både i reciten och i utskottets yttrande, och man klipper sedan till med följande formulering: » Vid det förhållande som här angivits saknar utskottet anledning att diskutera de föroch nackdelar i övrigt som skulle kunna anses följa av en övergång till barservering.» Man vill med andra ord över huvud taget inte diskutera sakfrågan i dess sammanhang.

Det är ju glädjande att man ändå har den uppfattningen att en sådan ordning kan tänkas i framtiden. Men förlåt mig, herr talman, min pessimism!

Det är i förenklad form vad frågan egentligen gäller, och jag tycker att bankoutskottet mycket väl borde ha kunnat kosta på sig att tillstyrka en utredning på detta område. Jag kan inte se annat än att jag måste överraska kammarens ledamöter med att mot ett enhälligt utskott yrka bifall till motionerna I: 340 och II: 428.

Herr talman! Då denna motion någon gång tidigare har förekommit i riksdagen och eftersom inte heller reservationen är helt obekant från i fjol samt då jag gärna önskar ge ett nytt exempel på den självtukt som vi i första kammaren kan ålägga oss, och som vi har sett så många lysande bevis på under dagens lopp, ber jag få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Svanström ger ett föredömligt bevis på självtukt. Jag skall inte vara sämre utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Trots allt tal om självtukt ber jag att få ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk för att såsom motionär framföra några synpunkter på den enligt mitt förmenande viktiga fråga som berörs i de motioner vi nu har att behandla. Underlag till ifrågavarande motioner kan vi i dag finna på många orter i vårt land. Industrinedläggelser och stora driftsinskränkningar med kort varsel är ständigt återkommande problem i ett land, vars näringsliv genomgår en stark strukturomvandling. Vi motionärer anser att en minimitid på två månader för varsel om nedläggning av ett företag eller större inskränkning i driften är alldeles för kort. Den mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och näringslivet träffade överenskommelsen borde enligt vårt förmenande avlösas av en i lag fastställd, betydligt längre varseltid. Det går helt enkelt inte att under så kort tidrymd som det nu är fråga om bemästra alla de problem som i dylika situationer uppstår för enskilda och samhällen.

Vi konstaterar att många av des sa nu med två månaders varsel får vetskap om att porten är stängd till det arbete som de räknade med såsom grundval för sin insats. För den drabbade är det inte nog med att tryggheten i sysselsättningen är borta, utan han kan också lida en kännbar ekonomisk förlust genom att hans hem, som uppförts med stor försakelse, nu får ringa eller intet värde. De problem som de kommunala myndigheterna på en sådan ort blir ställda inför blir genom denna korta varseltid av den art att de många gånger måste lösas med provisoriska och för samhället dyrbara metoder. Det har för övrigt i praktiken visat sig att det går bra med en betydligt längre varseltid vid driftsnedläggelser. Jag vill i detta fall hänvisa till Billeruds aktiebolag, som mer än två år i förväg lämnade meddelande om nedläggning av två större industrianläggningar. Vi har inte kunnat finna att detta tidiga varsel på något sätt varit till hinder för bolagets fortsatta verksamhet. Däremot kan vi konstatera att det för de anställda arbetarna och tjänstemännen är enbart en fördel att i god tid få reda på hur framtiden kommer att se ut på den arbetsplats som ju skall lämna den trygghet vi alla har rätt att få känna. Utskottet avstyrker enhälligt förslaget om lagfäst skyldighet att utfärda varsel, och utskottet lämnar frågan om varseltidens längd i ett frivilligt system utanför sin behandling. Herr talman! Jag hyser den uppfattningen att detta är en fråga av sådan betydelse för såväl den enskilde som för samhället i dess helhet, att man inte helt kan lita till enbart frivilliga överenskommelser. Jag förstår mycket väl, herr talman, — det har erfarenheten lärt mig — att det är otänkbart att försöka få ändring av ett enhälligt utskottsförslag. Därför, herr talman, har jag endast velat ta tiden i anspråk för att framföra dessa synpunkter. Jag har inget yrkande.

Spörsmålet om varseltidens längd inom ett frivilligt system har legat utanför utskottets behandling. Det kommer upp i annat sammanhang. Jag kan fullt instämma i alla yttranden som har förekommit här om allvaret i den situation som uppstår för människorna i de områden där det varslas om förändringar i den industriella verksamheten. För närvarande finns det, i varje fall enligt utskottets mening, inte någon anledning att begära en lagstiftning för varselskyldighet då det finns en frivillig överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag återkommer, men jag kan inte hjälpa att en motion som jag väckt tillsammans med några andra ledamöter och som behandlats av andra lagutskottet kommit upp i kammaren vid detta tillfälle. Motionen gäller allmän inkomstförsäkring. Vid de upprepade sociologiska analyser som gjorts om arbetskraftens synpunkter på det väsentliga i anställningsmomentet — lön, arbetsförhållanden, trygghet o. s. v. — har det nästan entydigt visat sig att det egentliga trygghetsmomentet kommer i främsta rummet. Det gäller ju inte minst under sådana tider som dem vi nu upplever. Vi har i många år varit med om strukturrationaliseringar. Företag som inte har klarat sig har måst lägga ner driften eller inskränka den, och arbetskraft har friställts. Det har dock skett i en takt som i stora drag har gjort det möjligt för arbetskraften att absorberas av andra näringar. I det accelerande tempo varmed företagsnedläggningar och företagsinskränkningar nu sker, i icke ringa mån beroende på den ekonomiska politik som regeringen har fört och för, uppkommer problem som är betydligt besvärligare. Undersökningar som gjorts i USA har klart visat att människor med en bättre, mera specialiserad utbildning har betydligt svårare i sin omställningsprocedur än de som inte är skolade. Dessa erfarenheter tror jag att vi upplever också här i landet — och kommer att uppleva i ännu högre grad. Det är ganska naturligt att inte minst medelålders och äldre tjänstemän känner en djup oro inför utvecklingstendenserna. De frågar sig: Vad skall hända med OSS? Det är bakgrunden till motionen om en allmän inkomstförsäkring. En sådan försäkring kan uppfattas som ett något enkelt sätt att lösa hela problemet, men det är i alla fall ett sätt. Utskottet har mycket välvilligt lämnat en ordentlig och utförlig information om den historiska behandlingen av arbetslöshetsfrågorna. Vidare redovisas de direktiv som den s.k. KSA-utredningen har fått, och utskottet säger att eftersom denna utredning är förutsättningslös kan man utgå ifrån att även dessa frågor kommer att behandlas. Jag är övertygad om att de kommer att bli behandlade, och vi har heller inget annat yrkande än vad utskottet har föreslagit. Jag har emellertid velat betona det intresse vi hyser för dessa frågor som är ytterst angelägna. Skall vi fortsätta att driva en fri näringspolitik i fri konkurrens, måste vi också vara beredda att ta de konsekvenser som det innebär, nämligen att ta ansvar på lämpligt sätt för den arbetskraft som drabbas av dessa tragedier. Det är den allvarliga bakgrunden till motionen, som också ansluter till den speciella kommitté som högerpartiet har tillsatt för att vid sidan av den offentliga utredningen granska dessa frågor. Det är vår förhoppning att denna kommitté och den offentliga utredningen skall ta upp dessa frågor till behandling på ett sådant sätt att människorna ute i näringslivet skall kunna känna större trygghet i sin tillvaro än vad de just för dagen känner.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den timida ton med vilken herr Wallmark argumenterade för sin motion skulle man möjligen kunna hälsa högern välkommen i arbetet på att lösa trygghetsfrågorna här i landet. De är, som herr Wallmark sade, många och angelägna. Andra lagutskottet har dock inte funnit anledning att tillstyrka den motion som har lagts fram, och utskottets ställningstagande är enhälligt.

Jag blev förvånad, ty jag var då på det klara med att andra lagutskottet en vecka tidigare enhälligt hade avstyrkt den högermotion som så att säga var en bit i det nya initiativet. Än mer förvånad blev jag när jag fick höra att arbetarna — som herr Holmberg sade — har arbetslöshetsförsäkring, medan tjänstemännen står utan en sådan försäkring. Om man har studerat detta problem vet man att bl.a. 170 000 SIF-anslutna tjänstemän, 40 000 handelsanställda tjänstemän och 55 000 arbetsledare är anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. Högern är alltså välkommen att vara med i trygghetsarbetet, men jag kan inte komma ifrån att högern är litet sent ute med argumenten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 14.
Herr talman! När herr Lars Larsson hälsar högerpartiet välkommet i trygghetsarbetet, är det kanske inte riktigt korrekt utiryckt.

Vi har vid upprepade tillfällen påmint om — jag tror till och med att vi har gjort det till en slogan — att den första fronten mot arbetslöshet och därmed för trygghet ligger i vårt fria näringsliv och att det har möjligheter att arbeta under stabila förhållanden. Där kanske det har skilt sig mellan regeringspolitiken och högerpolitiken. Jag vill erinra om detta. Att betydande tjänstemannagrupper är anslutna till arbetslöshetsförsäkring är ingen nyhet för vår del. Det vet vi mycket väl, men genom en, jag skulle vilja säga, något olycklig redigering av herr Holmbergs yttrande i TV kanske det verkade som om detta skulle vara en kunskap som vi inte hade. Det förstår nog herr Lars Larsson själv att vi knappast är fullt så okunniga i de industriella frågorna. Men jag vill gärna tillägga att detta problem — såsom jag sade förut—inte bara rymmer frågan om en allmän inkomstförsäkring. Jag yttrade att försäkringen är en del av problematiken. Möjligen kan det uppfattas som ett något för enkelt sätt att se på trygghetsfrågan när man bara talar om en allmän inkomstförsäkring — jag kan ju säga det eftersom jag själv är huvudmotionär i detta sammanhang. I den kommitté, som högerpartiet har tillsatt vid sidan av KSA-utredningen, avser man att försöka analysera alla de olika aspekterna för att om möjligt finna former som gör att människorna ute i näringslivet kan känna en större grad av trygghet.

Herr talman! Jag skall inte förorsaka någon lång debatt, men jag är förvånad när herr Wallmark nu står och säger att TV-redigeringen var orsaken till att högern i måndagens TV-program förklarade att tjänstemännen står utan försäkring. Jag tror att den uppfattningen är felaktig, påståendet lades ut som ett bevis för att högerpartiet nu skulle ställa sig bakom önskemålet om trygghet just för tjänstemännen och ett försök att skapa nya förutsättningar inom arbetslöshetsförsäkringens ram. Jag hoppas och tror att herr Wallmark har rätt i att man inom högern var medveten om att stora grupper tjänstemän har tillgång till den nuvarande <=: arbetslöshetsförsäkringen. Men detta lät man inte framskymta i televisionen. Det är möjligt att överenskommelsen mellan de nordiska radiocheferna om tillrättaläggande i radio och TV i vissa sammanhang borde ha kommit till användning i detta fall.

Herr talman! Jag föreställer mig att kammaren inte så här dags är särskilt intresserad av någon stor debatt om dessa frågor — jag skall också fatta mig kort men kunde inte undgå att begära ordet. Först och främst vill jag säga, att jag inte ett ögonblick ifrågasätter herr Wallmarks sociala känsla — jag vill alltså inte bli missförstådd på den punkten. Men nog förvånar det litet, när högern i den här situationen för ett resonemang om regeringens politik och gör regeringen ansvarig för läget. Man blir också förvånad när högerns sociala omtanke väller fram först i det ögonblick, då de mest gynnade grupperna i vårt samhälle börjar råka in i samma svårigheter som stora medborgargrupper haft att kämpa med ända sedan vi fick ett näringsliv av industrityp. Jag tycker att det är bra att andra grupper kommer i samma situation som kroppsarbetarna här i samhället har befunnit sig i under långa tider — därmed kan vi äntligen få en realistisk, öppen och saklig debatt, som verkligen tar sikte på att alla medborgargrupper skall behandlas lika. Det har varit si och så med den saken länge. Vi har inom arbetarrörelsen och inte minst fackföreningsrörelsen fått strida oerhört för social trygghet och större rättfärdighet på arbetsmarknaden. Svårigheterna har varit kolossala. Trots allt uppfattar jag detta som någonting mycket positivt. Till och med högern skulle nu vara inställd på att tryggheten skall i verklig mening komma alla medborgare till del. På det viset skulle vi kunna ta friska tag. Utan att ta upp en diskussion om regeringens politik skulle man vilja fråga hur det skulle ha sett ut för vårt näringsliv i den internationella konkurrensen och hur det hade varit med vår standard, om den borgerliga politiken hade fått vara avgörande här i landet. Om herr Wallmark menar att vi har strött ut för mycket konsumtionskraft och avdelat för litet till investeringar — jag tror att det kan ligga en del i det påståendet — undrar jag vilka det är som så att säga överkompenserar i vårt samhälle. Vilka är det egentligen som har ansträngt våra resurser över hövan? Är det de som av tradition har haft de lägsta lönerna och den sämsta tryggheten, eller är det andra i vårt samhälle? Sådana funderingar kan man göra i marginalen när man känner på sig att man inte skall ge sig in på en mångtimmarsdebatt. Jag ifrågasätter som redan sagts inte herr Wallmarks personliga attityd, men nog tycker jag i likhet med utskottets talesman att det är anmärkningsvärt med detta förstuckna angrepp mot den socialdemokratiska regeringen. Inte heller är det väl så märkvärdigt att en och annan tjänsteman börjar känna osäkerhet. Herr Wallmark är väl bevandrad i statistik och skulle av den kunna se, att varje år massor av exempelvis sågverksarbetare blir avskedade. Det finns också en mängd människor inom industrien som i alla tider har levt under denna otrygghet, som aldrig har upplevt en rimlig trygghet på samma sätt som de grupper, vilka nu helt plötsligt har kommit underfund med att det rörliga dynamiska ekonomiska livet kan komma att gälla alla medborgare i vårt samhälle på ett helt annat sätt än förr.

Herr talman! Jag noterar naturligtvis med glädje att herr Yngve Persson inte ifrågasätter mitt personliga allvar och engagemang i denna fråga. Jag vill erinra om att vi tidigare har motionerat om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi hade i höstas en debatt i dessa frågor bl.a. med inrikesministern. Vad herr Persson ställde sig tveksam inför var att högern plötsligt skulle ha »blommat upp» i denna diskussion. Jag skall inte vid denna sena tidpunkt förlänga diskussionen. Jag vill bara än en gång försäkra herr Persson, att det inte är fråga om något nyligen uppblommat intresse för dessa frågor. Vi känner ett djupt ansvar för hela detta problem. Vad jag menar är att den ekonomiska politik, som regeringen bedrivit, har så att säga trappat upp företagsnedläggelserna i en snabbare takt än som eljest skulle ha varit nödvändigt. Det var detta jag åsyftade med mitt inlägg. Jag vill alltså bara som sagt betona, att det finns ett djupt känt ansvar inom högerpartiet för trygghetsfrågan och att det faktiskt inte är fråga om något nyligen uppblommat intresse. Herr Yngve Persson får tro mig på mitt ord.

Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till sådan ändring av uppbördsförordningen, att studerande, som för sitt uppehälle är beroende av studiemedel, kan medges anstånd med erläggande av kvarstående skatt, som hänför sig till inkomst av feriearbete eller tidigare anställning. Frågan om vidgade möjligheter att medge anstånd med betalning av skatt prövas f. n. i finansdepartementet på grund av ett förslag av uppbördsutredningen . Proposition i ämnet kan väntas till innevarande års riksdag. De anståndsregler som rent allmänt gäller eller kommer att föreslås avser även studerande. Några speciellt utformade regler för studerande har varken utredningen eller remissinstanserna ansett ' erforderliga eller lämpliga. Jag har på denna punkt ingen avvikande uppfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min fråga. Jag skall be att till belysande av denna fråga få anföra ett litet exempel. En person har arbetat under hela år 1965 och för sin inkomst blivit påförd kvarstående skatt. Denna skall erläggas under uppbördsterminer i mars och maj 1967. Vi tänker oss nu att denne person har upphört med sitt arbete och upptagit universitetsstudier fr.o.m. höstterminen 1966 och att vederbörande lever uteslutande av studiemedel. Jag tycker att det i detta fall skulle vara synnerligen önskvärt att personen i fråga kunde få anstånd med erläggande av den kvarstående skatten t.ex. till dess att han under sommaren kanske tar ett feriearbete och med hjälp av inkomster härav kan betala den påförda skatten. Emellertid medger de regler som gäller inte anstånd annat än när den bristande skattebetalningsförmågan beror på arbetslöshet eller sjukdom eller eljest är oförvållad, och det anses inte att studier är oförvållade utan att sådana är i högsta grad avsiktliga. Det är min förhoppning att de nya bestämmelser som statsrådet har signalerat inte skall innehålla så snäva villkor utan kommer att medge en mera liberal prövning av sådana fall som detta. Givetvis är det inte i och för sig erforderligt med några specialregler för studerande. Huvudsaken är att bestämmelserna blir så utformade att de löser de problem som de studerande möter på detta område och som jag har försökt belysa med mitt exempel.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat mig om jag vill lämna uppgift om de i Försvarets civila tjänstemannaförbunds i pressen omnämnda styrelseuttalande angivna personalinskränkningarna inom försvarets fabriksverk, bl.a. berörande Zakrisdalsverken i Karlstad, kommer att verkställas. Jag vet inte vilka informationer som ligger till grund för det nämnda uttalandet av FCTF:s styrelse och för uppgifterna till pressen. Men enligt vad jag inhämtat från fabriksverket föreligger inte nu några beslut om personalinskränkningar utom vid torpedverkstaden i Motala, där omflyttning av ett 20 tal tjänstemän till andra verksamhetsgrenar inom verket pågår. Det är emellertid klart att fabriksverket, liksom åtskilliga företag inom svensk verkstadsindustri, står inför vissa omställningsoch anpassningsproblem. Man kan då inte bortse från riskerna av att arbetskraft måste friställas vid vissa arbetsplatser. Vid lösningen av de anpassningsproblem som kan uppstå undersöker man naturligtvis först möjligheterna till förflyttning och omskolning av personal. Detta gäller givetvis också Zakrisdalsverken i den mån sysselsättningsproblem aktualiseras där. Hur sysselsättningsläget inom fabriksverket på sikt kommer att utveckla sig bl.a. med hänsyn till försvarskostnadernas utveckling är det i dag för tidigt att yttra sig om.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Andersson för svaret. Bak grunden till min fråga är de alarmerande uppgifter som lämnades i TV och pressen och som inte minst gällde Zakrisdalsverken i Karlstad. Uppgifterna hade lämnats av Försvarets civila tjänstemannaförbunds = styrelse som också gjort ett uttalande med anledning av det allvarliga läget när det gäller sysselsättningen inom hela försvarsområdet. Jag har framför mig här en avskrift av de uppgifter som lämnats till TV och pressen. Beträffande Zakrisdalsverken i Karlstad säger man att läget är särskilt bekymmersamt. »Om några ytterligare arbeten inte tillförs verkstaden kommer inom ett par månader flera hundra man att sakna sysselsättning. Vid årsskiftet 1967/68 finns över huvud taget inget arbete kvar förutsatt att inga nya beställningar inkommer.» Jag är mån om att understryka att denna uppgift redigerades på ett så olyckligt sätt i TV att tittarna ingavs en känsla av att en nedläggning var direkt överhängande — något som uppgiftslämnarna självfallet inte menade. Nu säger statsrådet i sitt svar att enligt vad statsrådet inhämtat från fabriksverket några beslut om personalinskränkningar nu inte föreligger. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar detta, och jag stryker under det så mycket kraftigare därför att de farhågor som framförts för en vecka sedan tydligen var mycket starkt grundade. Jag får väl då tolka statsrådets uttalande som ett bevis på att den sjunkande beställningskurvan nu förbättrats. Vad jag bedömer såsom allvarligt är att sysselsättningsläget över hela linjen är bekymmersamt. Helhetsintrycket av statsrådets svar inger ju också en viss känsla av osäkerhet inför framtiden. Siffror på friställningar som varslats är följande: vid flygverkstäderna i Arboga 150 man, Malmslätt 80, Västerås 160 fördelat på två år, omplacering av ett 40-tal man vid centrala torpedverkstaden i Motala. Detta inger oro för framtiden. I pressen har man ställt sig frågande till att det, samtidigt som indragningar varslats vid Zakrisdalsverken, byggs en ny ammunitionsfabrik i Vingåker. Jag har bedömt det så att de skyddsområden som finns vid Zakrisdal inte var tillräckliga, men nu har det framskymtat att det givits dispens till Zakrisdal för samma tillverkning som den vilken planerats i Vingåker. Jag vill nu begagna tillfället att fråga statsrådet, om den tveksamhet som i pressen från flera håll främförts mot en nyanläggning i detta läge är befogad.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson har frågat mig när jag beräknar att 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar kommer att slutföra sitt arbete. Som svar får jag anföra. Undersökningen syftar till att beskriva det mycket unga brottsklientelet och att försöka analysera de faktorer som utlöser den tidiga kriminaliteten. Undersökningsmaterialet består av 200 pojkar i åldern 11—14 år som första gången polisanmäldes för brott under åren 1959—63 samt en kontrollgrupp på 100 pojkar som inte har registrerats för brott. Pojkarna i kontrollgruppen är i samma ålder och tillhör samma socialskikt som pojkarna i undersökningsgruppen. Deras familjeoch bostadsförhållanden är också jämförbara. En uppföljning av det material som har registrerats äger rum, när de undersökta pojkarna har nått 18-årsåldern. Redan av denna anledning kommer undersökningen att dra ut på tiden. De yngsta pojkarna blir 18 år under år 1970. Undersökningen är utomordentligt ambitiös och vetenskapligt underbyggd. Ett delbetänkande kommer att redovisas under loppet av år 1968. Detta betänkande kommer att ha formen av en rent beskrivande redogörelse för undersökningsfynden och för sambandet mellan dessa. Utredningen beräknar att en analys av orsakssammanhangen skall kunna publiceras något år senare. Resultaten av den uppföljning, som äger rum, kan redovisas tidigast år 1970.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Denna undersökning har ofta bedömts inta en nyckelställning på det sättet att andra åtgärder beträffande ungdomsbrottsligheten lämpligen skulle få anstå tills man hade fått den klarhet som denna undersökning skulle ge. Man har givetvis också knutit mycket stora förhoppningar till den och avvaktar den med intresse. Problemet har under årens lopp sedan utredningen tillsattes givetvis blivit större och större. Jag har tittat i direktiven, och där sades bl.a. att man önskade mycket snabbt resultat. Nu förstår jag av den redovisning som gjorts i dag att det är upplagt som ett långsiktigt arbete och ett synnerligen vetenskapligt sådant och att man inte kan vänta resultat så snabbt som man kanske hade tänkt. Men det kanske hade varit möjligt att man vid sidan om dessa undersökningar också hade fått fram något material som kunde ha använts tidigare. Nu har vi ingenting annat att göra än att vänta till tidigast 1970, och jag får väl uttala den förhoppningen att det inte måtte gå med denna utredning som med så många andra, nämligen att den dröjer ytterligare ett eller annat år efter det att den aviserats.

Herr talman! Jag tror att vi kan vara fullständigt överens om angelägenheten av att denna utredning blir färdig så fort som möjligt. Jag tror att vi åtminstone för dagen skall lita på de uppgifter som lämnats om tidpunkten. Det är unga, ivriga vetenskapsmän som håller på med detta arbete och som själva är angelägna att bli färdiga så fort som möjligt.

Herr Axel Kristiansson har frågat mig om jag är beredd ta initiativ till sådan ändring av vägtrafikförordningen att traktor undantas från kravet på att besiktningsinstrumentet alltid måste medföras vid färd. Den bestämmelse som åsyftas finns intagen i 10 8 6 mom. vägtrafikförordningen och fick sin nuvarande lydelse år 1964 i samband med reformen om årlig kontrollbesiktning för vissa äldre motorfordon och släpvagnar. Skyldigheten att medföra besiktningsinstrument befanns nödvändig för att det skulle bli möjligt att övervaka efterlevnaden av meddelade körförbud och förelägganden. Det gjordes inte något undantag för traktorerna. Körförbud och föreläggande om kontrollbesiktning kan som bekant utfärdas i särskild ordning också för sådana fordon. Det förutsattes när bestämmelserna infördes, att en undersökning skulle ske om möjligheterna att som ett alternativ till besiktningshandlingen kunna medföra en särskild vagnbok. Den frågan har numera utretts och betänkandet har remissbehandlats. I samband därmed behandlas en framställning från RLF om att förare av traktor skall befrias helt från skyldigheten att medföra någon handling vid färd. Mot bakgrund av de erfarenheter som nu vunnits av det nya systemet räknar jag med att det skall vara möjligt att ta ställning i frågan under den närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framföra mitt tack för svaret. Svaret är ju positivt så till vida att statsrådet utlovar en prövning av frågan inom en relativt snar framtid. Däremot är det inte möjligt att ur svaret utläsa huruvida utfallet av denna prövning blir sådant att traktorerna inte behöver medföra inregistreringsbevis och/eller typintyg. Detta kan synas vara en i och för sig liten fråga, men den nuvarande skyldigheten innebär många praktiska olägenheter. Traktorerna är ju helt enkelt inte så konstruerade att man kan medföra ett sådant bevis; i varje fall på de flesta traktorer finns det ingen plats där beviset kan förvaras — och det sägs ju i förordningen att handlingen skall förvaras på sådant sätt att det är möjligt att också se vad den egentligen innebär. Så som traktorerna är konstruerade lär det inte heller vara möjligt att ordna den saken. Jag har svårt att tänka mig att en föreskrift om medförande av vagnbok skulle betyda en förenkling. Problemet blir nog ungefär detsamma som när det Med hänsyn till att traktorerna i varje fall som regel har en mycket kort körsträcka bör undantag kunna medges. En regel därom skulle ju kunna kompletteras med föreskrift om skyldighet att inom viss angiven tid förete handlingarna. Jag vill än en gång tacka för svaret och uttala förhoppningen att prövningen skall ge positivt resultat.
Herr talman! Herr Kristiansson har rätt tolkat mitt svar så till vida att jag inte tagit ställning till hur det skall bli. Tre alternativ finns: att behålla nuvarande föreskrift, att införa bestämmelser om en särskild vagnbok vilken inte på samma sätt som besiktningsinstrumentet anses vara en värdehandling, eller att helt slopa kravet att traktorförare skall ha med en handling. Vi har som sagt ännu inte tagit ställning. Det enda jag kan lova är ett ganska snabbt besked.